Herr talman! Jag har en fråga också till herr Bohman, men först detta: Herr Bohman talade om samförstånd som nästan en moralisk kvalitet. Jag minns att under den s.k. jämviktsriksdagens tid störtade herr Bohman ut ur alla de lokaler där vi förhandlade och avvisade med enorm hårdhet de överenskommelser vi träffade mellan tre partier. Jag beskyllde icke herr Bohman för dålig moral; jag trodde att han från sina konservativa utgångspunkter hade sakliga skäl för att inte vilja ansluta sig till det som andra partier kom överens om. Det är likadant nu. Vi kan inte underlåta att kritisera en politik som innebär sänkt reallön för de stora grupperna av arbetare och tjänstemän, ökade klyftor i samhället, gigantiska överföringar av pengar till kapitalägarna och de bättre ställda. Jag fick häromdagen ett brev från en mycket framgångsrik författare, som skrev: I egenskap av utpräglad höginkomsttagare har jag märkt hur de tre borgerliga åren har gett mig en klar förbättring av min standard. Men min son, som är svetsare, och min dotter, som är gift med en mellanstadielärare, har båda fått det sämre under de här tre borgerliga åren. — Det är väl ändå en ganska exakt sammanfattning av vad det är fråga om: de ökade klyftorna. Samförstånd är alltid beroende av politikens innehåll. För oss är förutsättningen för samförstånd en politik som präglas av rättvisa och solidaritet. Herr Bohman hade otroligt många siffror i sitt tal, men en siffra borde ha stått som en eldskrift för honom när han talade. När den borgerliga trepartiregeringen tillträdde var underskottet i statens budget 3,6 miljarder kronor. Det är nu ca 50 miljarder kronor. Det är det statsfinansiella moras som ni har skapat. Det var mot den här bakgrunden vi betraktade moderaternas yviga löften om sänkt skatt under valrörelsen. Hur kan ni lova sänkt skatt när ni har ett budgetunderskott på 50 miljarder? frågade vi. Då svarade man med Jan Carlzon. Jo, sade herrar Bohman och Burenstam Linder, Jan Carlzon sänkte priset på flyget, och så blev det fler passagerare och det gick bättre. Precis så skall vi göra också. Vi skall sänka skatten, och då får vi mera inkomster. På det sättet avskaffar vi budgetunderskottet. Två dagar efter valet begärde denne Jan Carlzon höjda priser på Linjeflyg. Så ramlade det här Jan Carlzon-syndromet som en brinnande vinge i havet. Nu bidrog ju även herr Bohman till att avslöja verkligheten. Här säger han i sitt långa, sifferspäckade tal — jag vet inte om han har hunnit läsa det tillräckligt — att om den offentliga utgiftsökningen dras ner med 1 96 jämfört med det som hittills gällt under 1970-talet, så krävs en skattehöjning med 6 miljarder. Nu är det realiteter plötsligt, nu redovisar han ett växande budgetunderskott, och man måste höja skatten för att täcka det eller skära ner utgifterna. Så till min fråga: På Bergslagsvägen i Stockholm hängde det långt efter valet kvar en affisch där det stod: Lägre skatter! Moderaterna. Den blev ganska gulnad. Den har definitivt rivits ner av herr Bohman i dag. Kan herr Bohman nu äntligen erkänna att moderaternas yviga skattesänkningslöften under valrörelsen var en bluff och ingenting annat än en bluff?

Herr talman! Herr Palme återkommer — som han brukar göra — till Hagaöverenskommelsernas tidevarv, då jag påstås ha slagit i dörrar och inte velat medverka. Men om herr Palme, som ledde dessa förhandlingar, hade lyssnat bättre på vad vi ansåg om den ekonomiska politikens inriktning när vi under jämviktsriksdagen diskuterade detta, så hade en stor del av de bekymmer och problem som vi brottas med i dag inte funnits. Vårt läge hade varit avsevärt bättre om herr Palme då hade lytt våra råd. Jag talar inte för ett samförstånd mot bättre förstånd, utan jag talar för ett samförstånd med bättre förstånd. Vi var klokare än vad ni var den gången. Och det vet Olof Palme om han tänker efter riktigt ordentligt — gör det någon gång! Olof Palme sade: Jag har rätt att kritisera en politik som innebär sänkta reallöner. Ja, det är Olof Palmes skyldighet att kritisera en sådan politik. Men själva utgångspunkten för de ekonomiska analyser som jag har redovisat här i dag och som regeringen redovisat så många gånger är att om vi fortsätter med den politik som vi har varit inne på sedan många år tillbaka, så kommer det — enligt långtidsutredningen och enligt alla andra ekonomiska analyser — att innebära att våra löntagare icke får en höjd reallön. Hur skall vi kunna gå ut och begära av våra löntagare att de skall prestera ökad produktion och höjd produktivitet, som vi så väl behöver för att klara balansen i vår ekonomi, om den offentliga sektorns väldiga expansion lägger beslag på så stor del av utrymmet att löntagarna inte får några pengar alls kvar i reell köpkraft, i sina plånböcker och portmonnäer? Olof Palme har fullt klart för sig — och det tror jag att flertalet av de ledamöter i kammaren som var med på den tiden också har klart för sig — att politiken 1975 och 1976 innebar en stimulans av konsumtionen för att överbrygga oljeprishöjningarnas konsekvenser för efterfrågan. Det var en överkonsumtion som vi tog på oss här i Sverige för att vara beredda att sedan sänka vår konsumtion. Vi tvingades 1978 att göra en neddragning av de tidigare årens överkonsumtion. Det var en konjunkturmässigt betingad dragspelspolitik, som ni i den socialdemokratiska regeringen räknade med när ni inledde den här överbryggningspolitiken. Olof Palme påstår att det under trepartiregeringens tid skett en gigantisk överföring av pengar till kapitalägarna. Detta är inte sant. Kapitalägarna fick mindre pengar under dessa gångna år än vad löntagarna fick. Vi är fullständigt medvetna om att löntagarna fick skära ner sin konsumtion, men jag har påvisat att en sådan utveckling var själva innebörden i den Hösten 1976 hade vi ett hyggligt budgetläge. Men, Olof Palme, vi hade ingen sund ekonomi. Det dukade bordet var inte dukat med anrättningar som folk mådde bra av. Vi övertog svåra problem. Vi tvingades göra väldiga industripolitiska satsningar, att satsa på AMS-politik. Och vi ärvde ett i den tidigare budgeten inbyggt underskott som värkte ut så småningom. Jag påstår alltså att den budgetbrist vi har i dag inte är en följd av trepartiregeringens politik utan en konsekvens av en felaktig politik som socialdemokraterna förde under hela 1970-talet. Om den politiken skulle tillåtas att fortsätta, så kommer den att leda till att hela BNP:n efter skatt kommer att gå åt för att täcka de offentliga utgifterna redan år 1990. Det är bara att sätta sig ner med siffror framför sig och räkna, Olof Palme, så kommer ni att kunna konstatera att detta kommer att ske. Men det problemet vill ni inte diskutera. Varje gång jag har tagit upp detta och bl.a. särskilt vänt mig till LO:s representanter här i kammaren så har det visat sig att man inte velat gå in i en debatt om frågan: Hur skall det gå med löntagarnas reella löneökningar, när situationen ter sig som den gör? Låt mig sedan knyta an till vad Olof Palme sade i sitt första anförande. Han skildrade med den skicklighet som är honom förunnad eländet utanför det här glashuset, ute på Sergels torg, tunnelbanevåldet, situationen för de utslagna, problemet med narkotikaoffren och mycket annat. Innebörden av hans anförande måste vara att med mera insatser från samhällets sida, med mera statliga och kommunala insatser, med mera politisering, med ökad makt åt politikerna och med högre skatter skulle man kunna komma åt de här problemen. Men det elände som Olof Palme skildrade och som är en realitet i dagens Sverige har ju faktiskt växt fram och har sina rötter i den period då socialdemokraterna styrde vårt land. Det här är inte en följd av trepartiregeringens politik och inte av folkpartiregeringens politik, utan det har sina rötter mycket längre tillbaka under den socialdemokratiska epoken, alltså under ett skede då de offentliga utgifterna i vårt land steg från i runt tal 20 96 av vår bruttonationalprodukt till dagens 65 96. Då frågar jag mig: Har det blivit så mycket bättre i det svenska samhället i de hänseenden som Olof Palme påtalade under den här perioden av en våldsam expansion av den samhälleliga verksamheten, eller har det kanhända rent av blivit sämre? Jag fick ett intryck av att Olof Palme menade att det hade blivit sämre, men han får väl korrigera mig i sin replik. Nu påstår jag självfallet inte att missförhållandena och samhällsproblemen skulle bero på de ständiga skatteökningarna, på den offentliga sektorns expansion som sådan. Men att åberopa dessa missförhållanden och sociala motsättningar som motiv för högre skatter, som argument mot ett bättre skattesystem, håller definitivt inte. Det finns ingenting i verklighetens Sverige som talar för att vi skulle få det bättre i de här hänseendena, att människorna skulle bli lyckligare och att livskvaliteten skulle bli bättre om valfriheten för våra medborgare ytterligare begränsades. Olof Palmes argumentation — om det nu var en argumentation — saknar all förankring i den vardagstillvaro som vi alla upplever i vårt land. Jag minns den tid då Olof Palme alltid beskyllde mig för att svartmåla. Men jag känner mig ibland numera som en amatör på det området i jämförelse med Olof Palme och hans professionella svartmålningskonster. De problem som Olof Palme skildrade så vältaligt och som vi alla är medvetna om har kommit till tidigare. Det är inte efter 1976 som den skola har byggts upp, vars brister har blivit allt tydligare. Det är inte efter 1976 som de trista bostadsområden har uppförts, i vilka många av de här sociala motsättningarna och problemen grundläggs. Och narkotikaproblemen, Olof Palme, är inte nya. De lösa nyporna mot problemen har inte präglat tiden efter 1976. Tvärtom har den nya regeringen försökt hantera dessa problem med mycket större realism och verklighetssinne än vad som var fallet under Olof Palmes tid. Vad det ytterst är fråga om, när vi talar om de stora problemen i vårt samhälle, är medborgarnas ansvar för sig och de sina, ansvaret för barnen, ansvaret för de äldre samt skolans ansvar. Nu börjar även fackförbunden och LO att reagera mot den socialdemokratiska skolpolitiken, men det är så dags. Vi vidgar inte ansvarsmedvetandet hos enskilda människor och enskilda familjer genom att lägga över mera ansvar på samhället, dvs. på oss politiker. Jag är övertygad om att allt fler i land efter land — det gäller inte bara Sverige —- har kommit underfund med att ett genompolitiserat högskattesamhälle inte är den bästa miljön för att lösa frågorna kring de enskilda människornas och familjernas starkt varierande behov, deras önskemål, deras intressen, deras syn på begreppet livskvalitet. Det är inte mindre frihet som vi behöver, utan det är mera frihet. Det är inte mindre av enskilt ansvar som vi behöver, utan det är mera av enskilt ansvar. Att sedan den socialdemokratiska skattepolitiken är en av de grundläggande orsakerna till obalansen i vår ekonomi i dag tycker jag att jag har visat med de siffror som jag redovisade i mitt första anförande. Den obalansen leder till att vi får det svårare och att vi får mindre handlingsfrihet då det gäller att komma till rätta med åtskilliga av de svårigheter som Olof Palme skildrade. Det här är sanningen bakom den verklighet som Olof Palme för en stund sedan försökte förvrida inför den här kammaren.

Herr talman! I den här omgången ställde jag bara en enkel fråga: Kan herr Bohman erkänna att högerns skattesänkningslöften i valet var en bluff och ingenting annat än en bluff? Men herr Bohman gjorde inte en ansats till att besvara min fråga. Jag kan således konstatera att de var en bluff. Detta alldeles oavsett om han sedan försöker utnyttja sin tid till att komma med förklaringar när jag inte har någon rätt till replik. I stället väljer herr Bohman det känslomässiga. Han går antingen långt tillbaka i tiden till Ane den gamle, eller till någon bananhövding för att skylla ifrån sig. Herr Bohman har egentligen bara ett svar på alla problem som tas upp: Det är socialdemokraternas fel. Det är ett totalt smitande från ansvar och ett känslomässigt rabblande av fraser. Beträffande Hagaöverläggningarna vill jag säga att det var en evig tur att vi alla sade ett bestämt nej till moderaterna den gången. De ville spä på konsumtionen med om jag minns rätt ytterligare 10 miljarder kronor. Hade man gjort det och sedan använt det Bohmanska dragspelet för att klara detta, så hade det behövts en bälg vars make aldrig hade skådats i norra Europa. Så ville ni spä på i er löfteskarusell. I valrörelsen fanns det bara ett budskap på alla de torg där moderaterna stod: Sänk skatten! Herr Bohman vågar inte upprepa det här i dag. Han talar i stället om den offentliga sektorn som ökar så mycket att man tvingas höja skatterna, och han hotar med storleken av skattehöjningarna. Herr Bohman talar alltså om den offentliga sektorn, men han vågar inte redovisa en enda punkt, där han är beredd att skära ned med en enda krona. Sällan har ett val fått ett så omedelbart genomslag i avslöjande riktning. Här har ett helt parti gått fram med ett enda stort löfte: Vi skall sänka skatten. I denna Glistrupanda skinnar man folkpartiet och centern på röster, men en månad efter valet tvingas man i sak att medge att hela denna kampanj inte var något annat än en bluff och att den förblir en bluff.

Herr talman! Vi moderater har ingen förståelse för löntagarnas krav. Vi har ingen förståelse för ungdomarnas och de utslagnas krav. Det var innebörden i herr Werners anförande. Det förhåller sig emellertid så, att 1,1 miljoner människor röstade på moderata samlingspartiet i detta val. Hur många röstade på vpk? Uppenbarligen har dessa 1,1 miljoner människor betydligt större förståelse för vår politik och våra synpunkter än vad herr Werner har. Och i detta sammanhang väger dessa människor betydligt tyngre än vad herr Werner och hans lilla parti gör. Olof Palme använder den vanliga tekniken när vi debatterar. När jag går in på ett område som Olof Palme själv har behandlat i sitt anförande och talar i stort sett i samma termer — även om jag inte talar lika vackert som Olof Palme — gör jag mig enligt honom skyldig till en ”känslomässig svada” och skyller ifrån mig på socialdemokraterna. Vad jag gjorde var att jag knöt an till Olof Palme själv, när han skildrade de sociala problemen utanför detta glashus, de sociala motsättningar som finns i vårt samhälle — narkotikamissbruk, tunnelbaneelände och mycket annat. Jag gjorde det eftersom innebörden i Olof Palmes anförande måste ha varit att vi inte löser alla dessa problem om vi inte ger samhället ytterligare resurser, om vi inte höjer skatterna ännu mer. Mot den bakgrunden påvisade jag att problemen inte ligger där. Problemen ligger på ett helt annat område. Jag har självfallet inte påstått att det är socialdemokraternas fel att det har blivit så här, att socialdemokraterna avsiktligt skulle ha skapat ett samhälle med dessa motsättningar. Jag påvisade bara resultatet och säger att vi löser inte dessa problem om vi tror att vi skall kunna politisera samhället ännu mera, ta ut högre skatter, flytta över ansvaret från enskilda medborgare och lägga det ansvaret på samhället, på politikerna. Jag tror inte att vi politiker är vuxna att ta det ansvar som enskilda människor, enskilda föräldrar, enskilda lärare ute i skolorna skall ta för att klara sina svårigheter. Vi löser dem inte med nya skatter. Tvärtom. Det är fråga om att lägga mera tyngd på de enskilda individerna, ge dem mera frihet, ge dem mera ansvar och skapa en bättre skola än den som Olof Palme en gång bar ansvaret för — Olof Palme kan aldrig komma ifrån, att ni bar ansvaret för den skolan. Gösta Bohman står här och hotar med skattehöjningar efter att ha lovat skattesänkningar i valet, sade Olof Palme. Vad jag har gjort är att rent matematiskt belysa hur situationen skulle te sig om de offentliga utgifterna får fortsätta att växa på det sätt som de nu gör, nämligen dubbelt så snabbt som bruttonationalprodukten. Då kommer resultatet att bli att man genom skattehöjningar lägger beslag på hela den del som de enskilda löntagarna eljest skulle få förfoga över för sin egen fria konsumtion. Det är detta jag vänder mig mot. Jag hotar alltså inte med skattehöjningar. Jag säger att vi inte kan ha det på detta sätt. Vi måste angripa problemen från en annan sida. Vi måste alltså börja med att angripa den alltför snabba offentliga utgiftsexpansionen. Det innebär inte att vi skall sänka utgifterna men sänka utgiftsexpansionen så att vi kommer i balans med tillväxttrenden i vår ekonomi. Gör vi inte det så får vi inte de reallöner som löntagarna kräver och som Gunnar Nilsson kräver i avtalsförhandlingarna. Hans löntagare vill ha höjda reallöner. De vill inte ha luft i lönekuverten. Det är det jag har försökt belysa, men jag får ingen sakdebatt med Olof Palme, utan det blir bara svammel från denna talarstol. Olof Palme påstod att vi moderater har svikit våra vallöften. Olof Palme har ju som alla andra haft en jäktig valrörelse och har kanske inte följt med i allt vad jag har sagt. Jag har aldrig gått ut och sagt att vi lovar att ensamma sänka skatterna. Vad vi har sagt är att vi lovar att verka för att skatterna skall sänkas, inte i första hand för den enskilde medborgarens skull utan för samhällsekonomins skull och därmed för alla enskilda medborgares skull, därför att den svenska skattepolitiken är en av orsakerna till de väldiga problem vi har att bemästra i vårt samhälle. Detta har jag sagt i vartenda anförande, Olof Palme, i varenda intervju i TV och radio. Jag har här framför mig intervjun från radions presskonferens den 22 augusti, och jag skall be att få föredra något av vad jag sade då, så att Olof Palme får klart för sig hur det ligger till. Jag sade: Observera! — ”Jag har aldrig sagt att vi inte av konjunkturpolitiska och sådana skäl är beredda att diskutera köpkraftsindragningar i de fall då det är motiverat. Det är inte alls otänkbart att man någon gång i höst kan vara tvungen att vidta köpkraftsindragningar.” Jag sade också: ”Skattefrågan är för mig och för vårt parti en konjunkturpolitisk och samhällsekonomisk fråga. Det är icke en finansiell fråga.” Jag fortsatte: ” Vad vi kan lova är inte att skatterna skall sänkas om vi kommer med i en regering. Vad vi kan lova är att vi skall verka för detta.” Vi skall alltså verka för att detta skall uppnås, och vi kommer efter måttet av vår förmåga att göra vad på oss ankommer för att det skall bli möjligt att stoppa den utveckling som hotar hela vår välfärd. Som bekant gjorde jag ett klart uttalande i valrörelsens slutskede. När folkpartiet och centern lade fram ett gemensamt skatteförslag förklarade jag att vi kan i stort sett ansluta oss till det. Där förelåg förslag till höjda energiskatter. På en punkt reserverade vi oss; vi sade att om man skall genomföra sådana åtgärder måste man se till att glesbygdernas befolkning inte drabbas. Och det kommer regeringen att göra när den lägger fram sitt förslag. Vad man måste ha klart för sig är att i vårt politiska liv, där olika politiska partier går ut med var sin målsättning, kan vi inte om vi inte kommer i absolut majoritet genomföra allt vad vi lovar att försöka genomföra. Vi kan aldrig gå ut —i varje fall kan vi inte göra det inom den tid som jag kan överblicka — och kategoriskt lova att vi skall genomföra vissa åtgärder. Vi kan bara lova att göra vårt bästa för att påverka utvecklingen i sådan riktning att våra förslag kan konkretiseras. Låt mig till slut, herr talman, för att göra alldeles klart vad jag menar, framhålla följande ytterligare en gång. Jag har icke från denna talarstol hotat med skattehöjningar. Jag har påvisat att om utvecklingen fortgår i samma takt som nu, kommer 1990 hela vår BNP att gå åt för att täcka de offentliga utgifterna. Jag vet att det inte finns någon i denna kammare som kommer att vilja uppleva den situationen. Vi kommer att tvingas vidta motåtgärder för att förhindra att vi hamnar i ett sådant läge. Ju förr man är beredd att vidta motåtgärder, desto mindre plågsam kommer den smärtsamma processen att lägga om utvecklingen att bli. Man kan inte hur länge som helst leva över sina tillgångar, vilketvi har gjort i vårt land. Vi måste nu rätta munnen efter matsäcken. Det är ett gammalt fint ordspråk som gäller för vanligt folk, och det måste gälla också för oss politiker här i Sveriges riksdag.

Herr talman! I går föll domarna mot de sex medborgarrättsförkämparna i Prag. Från svenskt håll har vi upprepade gånger, senast i augusti i år, uttalat vår avsky för förtrycket av de mänskliga rättigheterna i Tjeckoslovakien. Den senaste s.k. rättegången framstår för oss som ett rent politiskt spektakel. De sex medlemmarna av Charta 77-rörelsen har i praktiken dömts för sina åsikters skull. Detta borde inte längre vara möjligt i ett land, som undertecknat Helsingforsdokumentets rekommendationer om mänskliga frioch rättigheter. Domarna är en utmaning mot de mänskliga krafterna både i Tjeckoslovakien och i andra länder. Avspänningen i Europa främjas inte av tvångsåtgärder mot personer som vågar ifrågasätta diktaturen. Rättegången i Prag är därför en angelägenhet inte bara för de tjeckoslovakiska myndigheterna utan också för regeringar och demokrater i hela Europa. De som undertecknade medborgarrättsmanifestet Charta 77 uttryckte förhoppningen att det skulle bidra till att alla medborgare i Tjeckoslovakien skall kunna arbeta och leva som fria människor. Det är en förhoppning som vi starkt delar. Diktaturen tror sig ha fällt domar som skall hindra företrädarna för mänskliga rättigheter att fortsätta sitt modiga arbete, men i själva verket har den dömt sig själv. Den har dömt sitt eget samhällssystem, ett samhällssystem som förvägrar människor frihet och demokrati. Herr talman! Väljarna gav den 16 september majoritet i riksdagen för de partier som haft regeringsansvar under de senaste tre åren. De avvisade alltså det socialdemokratiska påståendet att politiken den senaste mandatperioden skulle ha varit till fördel bara för ett privilegierat fåtal. Väljarna gav inte mandat för en hård blockpolitik, där ena halvan bestämmer utan hänsyn till den andra. Man skapade jämvikt i riksdagen. Socialdemokraterna och vpk ökade sin andel av väljarkåren. Av det kan man inte dra slutsatsen att regeringspolitiken bör dra sig ut mot höger. Tvärtom ställer det jämna valutslaget särskilda krav på att politikens tyngdpunkt förläggs till mitten. Också de samhällsproblem som möter manar till samförstånd i stället för konfrontation. Över hela världen sveper nu en ny våg av osäkerhet och pessimism. Just när industriländerna var på väg att återställa balansen efter den förra oljekrisen och återvinna framtidstron drabbas man av en ny oljechock. När oljepriserna fyrdubblades 1973-1974 var det många som trodde och hoppades att detta skulle leda till en ny energipolitik världen över. Det pratades också mycket om en sådan ny kurs — men ganska litet blev förverkligat. Oljeförbrukningen ökade på nytt, världen invaggades i den falska föreställningen om ett faktiskt överskott på olja. Det krävdes en ny oljechock för att bryta den stämningen. De problem som vi har haft det senaste året illustrerar med all önskvärd tydlighet hur utsatt och sårbar vår situation är. Oljefrågorna handlar i bokstavlig mening om vår säkerhet, försörjningstrygghet, miljö och inte minst ekonomi. Bristen på olja 1979 har inte varit stor. Ändå har den räckt till för att pressa priserna i höjden och skapa allvarliga störningar i hela världsekonomin. Runt omkring i världen justerar man nu ned tillväxtsiffror och förhoppningar om ökad sysselsättning. Det slår hårt också på vår ekonomi, med det starka beroende vi har av vår omvärld. Oljefrågorna är en viktig del av den internationella politiken. Den oljekris som flertalet bedömare hade förutspått kunde inträffa i mitten på 1980-talet har vi redan här. OPEC-länderna har i ord och handling demorstrerat att de under de kommande åren inte är beredda eller har möjlighet att öka oljeproduktionen i nämnvärd omfattning. Industriländerna måste ta hänsyn till det här och i sin planering utgå ifrån att oljan kommer att vara en knapp resurs, som också kan komma att bli föremål för både politiska och ekonomiska konflikter av betydande styrka. Vi måste t.ex. ha klart för oss att världens oljeförsörjning på ett dramatiskt sätt är sammanvävd med de politiska konflikterna i Mellersta Östern. De permanenta krigsoch konfliktriskerna i denna oroliga och labila del av världen är svåra att bedöma. Fredsavtalet mellan Israel och Egypten innebär visserligen att krigsriskerna f. n. är mindre än tidigare. Förhandlingarna mellan Israel och Egypten i vad avser Västbanken går emellertid dåligt. De övriga arabstaterna har mycket klart dokumenterat sitt missnöje med situationen — och även mycket klart kopplat samman oljefrågorna med den politiska utvecklingen i området. Tydliga varningar har kommit från bl.a. Saudi-Arabien, som ändå intar en traditionellt återhållsam attityd i fråga om oljevapnet. Vi måste, kort sagt, inse att denna labila politiska situation kan få mycket allvarliga följder för världens oljeförsörjning. Till detta kommer att en rad OPEC-länder redan nu aviserat krav på betydande prisökningar. Vi befinner oss alltså i en ytterst utsatt position, ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Oljeproblemen kan bara klaras genom internationell samverkan. De stora industriländernas uttalade vilja att frysa oljeförbrukningen på 1977 eller 1978 års nivå var ett uppmuntrande tecken och vittnade om att man denna gång är beredd att verkligen ta itu med energiproblemen. Sverige har allt intresse av att denna politik blir framgångsrik. Vi måste i internationella sammanhang verka för en beslutsam begränsning av energiförbrukningen, framför allt oljeförbrukningen, och vi måste själva följa samma politik. Också Sverige bör — i ett internationellt samarbete — sätta upp begränsningar för den framtida oljeimporten. Det är därför också viktigt att den energipolitik som folkpartiregeringen anvisade i våras nu kan fullföljas. Men också med en realistisk och framgångsrik energipolitik kommer Sverige och omvärlden att länge sitta fast i oljeekonomins järngrepp. De växande underskott i bytesbalansen, som konjunkturinstitutet varslade om i går, har ett direkt och omedelbart samband med oljeproblemen. För det första ökar kostnaderna för oljeimporten enbart till följd av årets prishöjningar med ca 9 miljarder kronor, och det kan bli mer. För det andra sätter de stegrade oljepriserna ned tillväxten i världshandeln och drar därmed också ned ökningen av den svenska exporten. I valrörelsen presenterade vi tillsammans med centern riktlinjer för hur den ekonomiska politiken skulle utformas i detta kärva läge. Vi angav tre huvudmål: 1. Sveriges konkurrenskraft måste hållas uppe och om möjligt förbättras. För att betala den dyrare oljan måste Sverige sälja mer av industrivaror. Och det kan vi bara göra om priserna på svenska varor hålls på en rimlig nivå. Därför avvisade vi nya stora höjningar av kostnaderna för näringslivet. 2. Sverige måste spara olja. Lyckas vi få ner oljeförbrukningen med 10 96, sparar vi också 2-3 miljarder åt Sverige. Det är betydligt mer än värdet av hela vår export av järnmalm. Därför föreslog vi höjda skatter på energi, för att ge en ytterligare stimulans till sparande och som den bästa metoden att dra in köpkraft samtidigt som marginalskatterna sänktes. Den linjen blir nu också regeringens politik. 3. Stat, kommuner och landsting måste visa yttersta återhållsamhet med ökningen av sina utgifter. Det är nödvändigt för ätt tillräckligt med resurser skall kunna avdelas för export och investeringar, för att det skall finnas ett realt utrymme att förhandla om i avtalsrörelserna och för att inflationen skall kunna hållas tillbaka. De nya ekonomiska problem vi står inför är inte tillfälligt övergående. Också med en framgångsrik ekonomisk politik, som ger förutsättningar för en balanserad utveckling, måste vi räkna med ett kärvare ekonomiskt klimat för ganska lång tid framöver. Vi har tidigare vant oss vid en hygglig ekonomisk tillväxt — den har räckt till både för att bygga ut offentlig social verksamhet och för att höja den privata levnadsstandarden. Även fördelningsproblemen har kunnat mildras genom tillväxten. Själva förutsättningen för t.ex. LO:s lönepolitik har varit att det funnits expansiva näringar och företag som kunnat ta emot de människor som förlorat sin sysselsättning i utslagna, lågproduktiva företag. Att varje år skulle innebära en förbättring har vi kommit att betrakta som någonting av en självklarhet. Vi har tagit på oss stora kostnader för omfattande reformer. Våra krav och anspråk för framtiden har varit och är därigenom också stora. Vi har alltså varit bortskämda med en snabb tillväxt. Nu finns inte denna möjlighet på samma sätt längre. De utmaningar som då möter oss — i den här nya situationen — är inte för den skull mindre och inte heller färre. Förut var det många — Olof Palme påminde om det — som sade att politiken egentligen handlade bara om finputsningar på välfärdsbygget, om vilka nya bidrag som växande resurser skulle användas till, om hur stigande löner skulle fördelas, om hur tryggheten skulle förvaltas och framstegen administreras. I dag är det tydligt att mer står på spel och att ansvaret är större. Vi skall klara energikrisen och föra Sverige bort från sitt farliga oljeberoende. Vi måste göra framtidssatsningar i näringslivet när gamla branscher viker och nya konkurrenter uppträder. Vi tvingas se med friska ögon på innehållet i den offentliga verksamheten, begränsa ökningen i de totala offentliga utgifterna utan att minska ansvaret för vitala sociala uppgifter. Det vore dock ett farligt misstag att tro att vi klarar våra ekonomiska problem enbart genom nedskärningar av de offentliga utgifterna. En sådan politik skulle inte bara kollidera med starka sociala krav. Den skulle också försvåra ekonomins utveckling. En betydande offentlig verksamhet är nämligen i själva verket nödvändig för att industrin och näringslivet skall utvecklas; dit hör t.ex. offentliga beställningar för kollektivtrafiken, dit hör statliga insatser för forskning och utveckling, dit hör transporter och utbildning, daghemsplatser, arbetarskydd, miljövård och mycket annat. En modern ekonomi kan helt enkelt inte fungera utan en väl utbyggd offentlig sektor. Produktivitetsvinster inom näringslivet har ofta samband med offentliga insatser som näringslivet får utnyttja, t.ex. bättre utbildning. Jag nämner detta, herr talman, för att modifiera den ibland alltför populära bilden av den offentliga sektorn som någon sorts ”tärande” del av den svenska ekonomin. Det är den inte. Det står däremot helt klart att en bromsning av utgiftsexpansionen är nödvändig om vi skall åstadkomma balans i ekonomin — den balansen går inte att nå bara genom ökade skatter, eftersom skatterna driver på inflationen och slår hårt på tillväxt och sysselsättning på längre sikt. Inte minst vi som menar att de offentliga insatserna är mycket viktiga bör vara angelägna om att den svenska ekonomin återvinner balansen efter de stigande oljepriserna. Vi måste inse att detta kräver en stark begränsning av ökningen i de offentliga utgifterna. Alternativet till det här — växande obalans i den svenska ekonomin — skulle på sikt hota den sociala tryggheten. Genom att vi anpassar oss till de ekonomiska realiteterna i dag kan vi undvika mycket hårdare ingrepp i morgon. Det är det som är vår filosofi. En viktig liberal uppgift blir då att skydda svaga grupper. Solidariteten måste nu få en djupare innebörd och fördelningspolitiken en mer medveten utformning. Det räcker inte att säga att vi skall göra insatser för de breda folkgrupperna. Vi måste tala om att de många som har fasta jobb, hyggliga inkomster och är friska får begränsa sina anspråk i solidaritet med de verkligt utsatta: handikappade som med ytterligare stöd skulle kunna få arbete och vara med i gemenskapen, gamla sjuka som behöver vård och värme, tonåringar som dras ner mot djupet av alkohol och narkotika. Kanske är det politiskt tacksammare att lova förbättringar till nästan alla än att verka för att den stora majoriteten skall avstå från krav till förmån för hårt drabbade minoriteter. Ändå är det detta senare som verkligen är praktisk solidaritet i dagens läge. För att skapa utrymme för den solidariteten måste vi vara beredda att hårt pröva många andra budgetanspråk. Det sker då inte för att urholka den sociala tryggheten, utan tvärtom för att möjliggöra avgörande insatser för dem som har det särskilt svårt. Herr talman! Inför år med stora krav på omställningar i den svenska ekonomin behövs enligt folkpartiets mening även framöver en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik. Den har sin viktiga sociala dimension: att hjälpa människor till arbete, och om möjligt ett arbete som deras förutsättningar och anspråk passar in på. Men arbetsmarknadsinsatserna är dessutom en nödvändig del av en politik för balans i ekonomin. De skall underlätta omställningar. De skall hjälpa människor, bl.a. genom utbildning, över till de jobb som expanderar. Varje månad besöks arbetsförmedlingen av ca 230 000 olika personer. Ju bättre arbetsförmedlingen lyckas med sin första uppgift, att sammanföra arbetssökande och lediga platser, desto mindre blir behovet av andra åtgärder, som ofta är mera kostsamma. En viktig förändring i förutsättningarna är att de arbetssökande och de lediga platserna passar allt sämre för varandra. Av de 240 000 personer som i augusti besökte arbetsförmedlingen var t.ex. 209 000 enbart lokalt sökande, dvs. de kunde bara tänka sig jobb på den egna orten. Många saknar också utbildning och yrkeserfarenhet eller har andra svårig Det här ökar behovet av insatser från arbetsförmedlingen och av åtgärder för att främja framför allt den yrkesmässiga rörligheten, som med nödvändighet av och till givetvis också måste medföra geografisk rörlighet. När arbetsmarknaden är låst försvårar det den utbyggnad av industrin som Sverige så trängande behöver för att klara oljenotan. Men dessutom får en arbetsmarknad med liten rörlighet också negativa sociala följder. De som mister sina jobb har svårare att komma tillbaka i arbetslivet. Det gäller särskilt om de är äldre. Handikappade, ungdomar och kvinnor i medelåldern är stora grupper som också är beroende av att det finns en omsättning på arbeten. Även nytillträdande måste ha en chans att tränga in på arbetsmarknaden. Utöver fler arbetstillfällen och en rörligare arbetsmarknad finns det också anledning att bl.a. genom främjandelagen påverka arbetsgivares krav på dem som söker arbete. Man måste inse att inte alla är starka, välutbildade män i 30-40-årsåldern. Mycket få av dem som i dag söker arbete tillhör i själva verket just den kategorin. Att sysselsättningsläget nu förbättrats minskar alltså inte vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Däremot får den i det här läget delvis andra uppgifter och ges nya möjligheter. Ett 1980-tal, herr talman, av knapphet kan ge inspiration också till andra omprövningar än dem som följer enbart av ekonomisk nödvändighet. En sådan omställning tror jag måste gälla förväntningarna på vad politiker ensamma kan åstadkomma. Vi har i Sverige under lång tid vant oss vid att samhällsproblemen löser man genom politiska beslut. Mycket av det som uträttats genom stat, landsting och kommuner har också gjort vardagen lättare för många. Men ju mer de offentliga insatserna byggts ut, desto mer blir vi i själva verket medvetna om hur otillräckliga de är just för att lösa de problem för vilka de sattes in. Det här kan tyckas som en paradox. Men vad det bör lära oss — och framför allt under år av ekonomisk knapphet — det är att de politiska kraven och besluten måste förenas med vardagssolidaritet, med personlig medmänsklighet. Om de många människorna bara är passiva åskådare till politiska organ som tror sig kunna lösa alla problem genom klubbslag — då blir resultatet av den politiska verksamheten mest bara fraser utan förankring i verkligheten, myndigheter som aldrig når ut till den praktiska vardagen, paragrafer som saknar kontakt med livet. Ta situationen i en svensk skola t.ex. Politikerna bestämmer hur många elever som skall gå i varje klass, vilken läroplan som skall gälla för undervisningen, hur skolbyggnaden skall se ut osv. Men det där betyder inte mycket för situationen i klassrummet, om läraren är ointresserad av sina elever och föräldrarna inte heller bryr sig om sina barn. Men om det engagemanget finns, då kan man också ta väl vara på de yttre förutsättningarna för att ge undervisningen ett bra innehåll. Det underlättas av att man får större utrymme för eget ansvar och känner en ökad förståelse . för skolans uppgift att förmedla kunskaper och färdigheter, för krav på ordning och goda arbetsvanor. Eller ta missbruket av alkohol som växer fram som ett dominerande samhällsproblem just nu. Med hjälp av politiska beslut om bl.a. högre beskattning skall vi söka hålla nere konsumtionen och därmed missbruket. Vi måste hålla uppe de restriktioner som finns och kan behöva pröva skärpningar. De som fastnat i missbruk behöver hjälp för att komma ur det. Men skall vi lyckas i kampen mot detta samhällsonda fordras det att inte vuxna människor är så oansvariga att de langar till ungdomar. Det krävs att vanliga skötsamma medborgare är beredda att ta på sig litet extra besvär i solidaritet med de många som annars går under. Alla har ett ansvar för att inte den slappa spritpennalismen eller det hårda kamrattrycket leder till ett missbruk som slår ut allt fler. På samma sätt måste vi se på en annan fråga som engagerar oss i folkpartiet mycket. Det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män. Den handlar om att varje individ skall få frihet att utveckla sina bästa förutsättningar -— i stället för att låsas av gamla roller och fördomar. Med politiska beslut kan vi också här underlätta ett samhälle där kvinnor och män delar ansvaret i både hem och arbetsliv. Vi kan t.ex. fortsätta att förmänskliga arbetsliv och arbetstider samtidigt som vi bygger ut föräldraförsäkringen och förbättrar barnomsorgen. Vi kan genomföra en effektivare lag om jämställdhet i arbetslivet, som tillsammans med jämställdhetsbidraget gör det lättare för kvinnor att komma in på yrkesområden som dominerats av män, få del av vidareutbildning och nya yrkeschanser. Men sådana insatser måste hela tiden förenas med ett oförtröttligt opinionsbildningsarbete och med en förändring av våra vardagliga relationer och livsmönster. Det är så lätt att börja tro att jämställdhet råder, bara därför att det talats länge om den i svensk debatt och därför att det har hänt en hel del när det gäller att åstadkomma politiska beslut. Att det inte förhåller sig så i verkligheten gav TV:s reportage häromveckan om kvinnomisshandeln i Sverige ett brutalt slående uttryck för. I detta upplysta land, där vi berömmer oss av att ha nått kanske längst i världen på väg mot en ny och öppnare syn på relationerna mellan kvinnor och män, är det, ännu när vi går in i 1980-talet, vanligt att män misshandlar de kvinnor de bor tillsammans med. Det är kanske det allra värsta uttrycket för att män och kvinnor ännu alltför ofta är främlingar för varandra, hur den gamla mansrollen — byggd på kall styrka i stället för varma känslor — ännu lever vidare. Det jag nu sagt om att det inte räcker med politiska beslut för att ändra samhället innebär givetvis inte att politiken blir oviktig, inte heller att vi som politiker kan dra oss undan ansvar. Men vi måste vara medvetna om hur starkt beroende Sverige är av internationella förändringar som vi bara i liten grad kan påverka, och vi måste inse att politiska beslut har sina begränsningar, om de inte förankras hos människorna själva och förenas med ett personligt ansvar. Skall 1980-talet innebära framsteg på ett djupare plan än det materiella måste vi även som individer vara beredda att avstå något av vår bekvämlighet för andra, som kanske behöver oss, och i gengäld själva vinna i värme och gemenskap. Det kan gälla våra barn, våra vänner, människor vi möter av en tillfällighet eller människor vi aldrig har mött och aldrig kommer att möta men som ändå behöver vår omtanke och vår insats, t.ex. de många invandrarna i Sverige eller de hungrande miljarderna i fattigvärlden. Den här insikten måste också påverka politiken. Allt som förbättrar förutsättningarna för idealitet och personligt ansvarstagande blir betydelsefullt. Och samhället måste vara så uppbyggt att människor som vill engagera sig verkligen också kan göra det. Det innebär att vi måste se upp med maktkoncentration och byråkrati. Ingenting är så dödande för inspiration och intresse som att känna att något är opåverkbart och okänsligt. För precis tio år sedan, herr talman, ställde folkpartiet kravet på en fördjupad närdemokrati. Vi krävde mer inflytande för den enskilda människan på arbetsplatsen, i bostadsområdet, i kommunen. Vi krävde insatser för att få bukt med krångel och onödig byråkrati i stat och kommun. Vi har kommit en bit på väg sedan dess. Närdemokrati har blivit en populär paroll. Medinflytandet har ökat en del genom olika slags reformer. Vi har startat ett systematiskt arbete mot krångel och byråkrati. Men fortfarande finns mycket att göra — i arbetslivet och i kommunerna, i skolorna och i bostadsområden. Under 1980-talet återstår den spännande uppgiften att med närdemokratiska reformer se till att parollen om att besluten förs närmare dem som berörs av besluten också omsätts i praktisk politik. Det här blir avgörande för mänskligheten i vårt samhälle och för styrkan i vårt folkstyre. När svårigheterna är stora och utmaningarna många — då kan man mindre än någonsin lösa problemen utan människors medvetenhet och delaktighet. Vi måste som politiker undvika de falska förenklingarna, låta medborgarna få tillträde också till komplikationerna, till de obekväma valen mellan svårigheter, till analysen bakom ställningstagandena. Drar vi inte på det sättet in medborgarna i beslutsarbetet, så får vi heller inte den förståelse som vi behöver när de svåra besluten till sist måste fattas. Vi måste försöka mobilisera mer av ett verkligt ansvar och engagemang för allt det som de flesta ändå upplever som viktigt: hur barnen har det på daghem och i skolan, hur vi skall skapa trygghet för våra gamla och samtidigt ta vara på allt de kan ge, hur gemenskapen kan bli större i grannskap och föreningar. Det passiva och anonyma samhället är svagt i tider av påfrestningar. Vi behöver nu mer än på länge ett samhälle som är starkt i kraft av människors medvetenhet, vilja att påverka sina villkor och ta sitt ansvar.

Herr talman! Jag ställde en fråga till Ola Ullsten i mitt första anförande, men jag fick inget svar. Sedan jag nu hört hans anförande med en i huvudsak progressiv framtoning och hört vad Gösta Bohman hade att anföra om den offentliga sektorn, måste jag ändå med tilltagande oro fråga: Vad är det för nedskärningar ni kan tänka er i den offentliga sektorn? På vilka områden? Sedan har jag en fråga till. För ett par år sedan sade folkpartiets bostadspolitiska expert Ola Ullsten, att den moderata bostadspolitiken var någonting som man inte kunde ta på allvar. Därefter har en moderat släppts in i bostadsdepartementet. Härom skriver Olle Bengtzon i Expressen: ”Eftergifterna till moderaterna på markoch bostadssektorn är ett oförlåtligt svek av folkparti och center. Folkpartiet måste redan ha förlorat otaliga väljare och fler lär det bli om Danell tillåts regera.” Mot den bakgrunden vill jag säga följande. Målet för den moderata politiken är som vi vet att öka markägares och byggintressenters möjligheter att tjäna pengar på de boende. Bl.a. vill moderaterna genomföra sådana förändringar av den fysiska riksplaneringen att det blir nära nog fritt fram för exploatering av fjällvärlden och skärgårdarna. Jag frågar: Kommer folkpartiet att slå vakt om det som alla partier utom moderaterna varit ense om när det gäller den fysiska riksplaneringen som ett skydd mot exploatering av känsliga områden? Moderaterna vill vidare upphäva det kommunala markvillkoret och därmed öka spekulationsbyggandet av bostäder. Kommer folkpartiet att i regeringen sätta stopp för moderaternas planer i denna fråga? Moderaterna vill luckra upp strandlagen, vilket är ett hot mot möjligheterna att använda stränderna för friluftsliv och rekreation. Min fråga är: Är folkpartiet berett att slå vakt om den nuvarande strandlagen? Detta är tre frågeställningar som direkt berör markoch planeringsfrågor. Och jag kan haka på en till. Nästan alla är överens om att vi på nytt har en mycket stor bostadsbrist i stora delar av landet. Under 1979 har bostadsbyggandet minskat ytterligare. I regeringsdeklarationen sägs att bostadsbyggandet ”behöver ökas” — inte att det skall, utan att det behöver ökas. Kan folkpartiet lova att det blir så? Vilka åtgärder tänker folkpartiet i regeringen vidta för att förverkliga detta behövda ökade bostadsbyggande?

Herr talman! Jag tycker att den sista lilla slängen i Lasse Werners replik är ganska typisk för hans argumentationsnöd nu liksom så många gånger tidigare. Han argumenterar på det sättet i stället för att ta sig en seriös titt på vad som har åstadkommits med arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska medel och givetvis inte minst genom den ekonomiska politiken under de senaste tre åren. Den politiken har lett till att Sverige, som varit utsatt för samma påfrestningar som de allra flesta andra industriländer, ändå har klarat sysselsättningen mycket bättre. Det kanske också finns anledning att påminna Lasse Werner om att den gången som min företrädare sade ”lycka till” till en facklig företrädare, när denne gick in till förhandlingar med arbetsgivarna, hade den lyckosparken faktiskt effekt. Om det nu var lyckosparken som sådan eller de mer konkreta regeringsinsatserna som hade effekt kan jag låta vara osagt, men de jobb som vi försökte rädda den gången blev också räddade. Att vi, för att sedan svara på Olof Palmes frågor, har ett kärvt ekonomiskt läge i Sverige beror ju huvudsakligen på att vi tvingas betala mer och mer för olja.

Därför tvingas vi nu dels att avstå från att ge medborgarna de skattesänkningar som de i och för sig vore väl förtjänta av, dels att gå in och göra en hårdhänt prövning av alla de offentliga utgifterna. Det gäller inte bara statens kassor utan också kommunernas och landstingens. Vi har många angelägna önskemål om arbetslöshetsförsäkring, om en fortsatt kommunal skatteutjämning, om vårdnadsbidrag, om väldigt många socialt motiverade reformer som vi nu måste ta oss en extra titt på och se i vilken takt vi kan genomföra. Vi måste också vara beredda att pröva gamla utgiftsåtaganden. Det är inte nödvändigtvis på det sättet att gamla utgifter är mer angelägna än nya. Det var det jag menade med det som jag sade i mitt anförande i Uppsala. Det innebar f. ö. att jag manade till återhållsamhet med offentliga utgifter i allmänhet. Det gäller inte bara utgifter till sociala ändamål. Det finns utgifter av annat slag också som har bidragit till det stora budgetunderskott som vi har f. n.,t.ex. de industripolitiska satsningar vi har tvingats göra för att hålla sysselsättningen uppe. Även där måste en granskning bli mer kritisk nu än vi kanske tidigare föreställde oss att den behövde vara. Jag hoppas att Olof Palme som medlem i den progressiva grupperingen i riksdagen inte tänker göra det så lätt för sig att han stämplar varje försök att klara det här ekonomiska numret för att på sikt rädda den sociala tryggheten som något slags högerpolitik, en eftergift för dunkla högerkrafter. Jag hoppas att han i handling demonstrerar vad han i ord säger sig vilja vara med om, nämligen en politik i samförstånd för att åstadkomma bättre balans i den svenska ekonomin. Låt mig sedan — jag torde därvid framstå som originell i jämförelse med Lars Werner och Olof Palme — svara på de mera direkta frågor som i övrigt ställdes. Alldeles oavsett vilka som sitter i bostadsdepartementet under den tid vi finns med i regeringen anser vi att den fysiska riksplaneringen skall vara ett skydd för den svenska miljön. Den målsättningen kommer till uttryck i regeringsdeklarationen, och bakom den står samtliga regeringspartier. Vi anser att strandlagen bör finnas, eftersom den också är en del i det skydd för den svenska naturen och för allemansrätten som vi menar att det är viktigt att slå vakt om. Vi kommer framgent liksom tidigare att ha en social inriktning av bostadspolitiken, som innebär att man ger alla människor rätt till en hygglig bostad. Vi kommer att i regeringsdeklarationens anda arbeta för att bostadsbyggandet hålls på den nivå som svarar mot efterfrågan. Det har vi under den tid vi hittills suttit i regeringen lyckats betydligt bättre med än vad den socialdemokratiska regeringen gjorde exempelvis under mitten av 1960-talet. Lasse Werner är också bekymrad över hur det i den här regeringskonstellationen skall gå med mittenpolitiken och en del av våra krav. Låt mig bara för att svara på hans frågor säga att vi, som jag utvecklade i mitt anförande, kommer att fortsätta den tappra kamp för ökad jämställdhet som vi länge har bedrivit, men som tyvärr inte ledde till att vi i våras fick den lag om jämställdhet i arbetslivet som vi ville ha. Orsaken var inte bara att några moderater och några centerpartister röstade annorlunda än sina partier utan främst att herr Werners och herr Palmes partier tvärsigenom röstade emot denna lag. Nu kommer det ärendet tillbaka till riksdagen. Lars Werner och Olof Palme har då möjligheten att på ett praktiskt sätt demonstrera att också deras partier faktiskt är intresserade av det stöd för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män som den här lagstiftningen innebär. Det går bra att då rösta för det förslaget. Lars Werner är också intresserad av att veta även av mig — trots att statsministern redan har lämnat svaret — hur regeringen kommer att se på frågan om en lagstiftning som skulle begränsa den kommunala beskattningsrätten. Det finns, som Lars Werner säkert har sett i regeringsförklaringen, inga som helst antydningar om att någon sådan lagstiftning skulle vara aktuell, och statsministern har nyligen talat om att så heller inte är fallet. Lars Werner tar upp frågan om ungdomsgarantin och i vilken omfattning som löften utställda i valmanifest gäller också efter valdagen. Låt mig säga att löften i valmanifest skall infrias. Samtidigt är det klart att de ekonomiska realiteterna ibland kan innebära att de inte kan infrias i den takt som kanske vore önskvärt. Att man då anpassar sig beror på att man också vill infria de löften som i varje fall vi ställt om en fortsatt ekonomi i balans i Sverige. Det är, som jag började med att säga, en övergripande målsättning och en nödvändighet, om alla de krav som Lars Werner, Olof Palme och jag har ställt i den här debatten och i andra debatter, krav som är ägnade att stärka den sociala tryggheten, skall bli någonting annat än tomma fraser i valmanifest.

Herr talman! Ola Ullsten skall hållas räkning för att han i alla fall försökte besvara mina frågor. Han glömde dock besvara frågan huruvida folkpartiet kommer att sätta stopp för moderaternas planer på att upphäva de kommunala markvillkoren för att underlätta spekulationsbyggande av bostäder. Ola Ullsten svarade inte heller på min fråga om man verkligen tänker öka bostadsbyggandet. Litet lugnare är jag, men vi får väl se vad som kommer att hända i den fortsatta hanteringen. Vi kommer att hålla bostadsdepartementet under skärpt uppsikt. Ola Ullsten skall också hållas räkning för att han sade att folkpartiet stod bakom Hagaöverenskommelsen. För en liten stund sedan hörde vi herr Bohman säga att den överenskommelsen var roten till allt ont. Moderaterna var kloka, medan socialdemokraterna var dumma, enligt herr Bohman. Men i och med att herrarna här gav sitt stöd åt Hagaöverenskommelsen — herr Mundebo vart.o.m. en av huvudanhängarna till den — så var alltså också de dumma. Jag har i mitt stilla sinne ställt mig frågan: Hur länge skall herrar Fälldin, Ullsten och Mundebo kunna sitta stilla och torka på sig herr Bohmans oförskämdheter? Än så länge sitter de stilla. Jag ställde också frågan vad det är som ni vill skära ned på. Ola Ullsten sade att vi måste vara återhållsamma. Det är inte mycket till svar. Också vi inser att det krävs återhållsamhet. Men då skall man inte gå ut och ställa i utsikt skattesänkningar på 12 000 kr. och 6 000 kr. till de högsta inkomsttagarna och samtidigt säga till de låga inkomsttagarna att de måste vara återhållsamma i sina krav. En sådan politik håller inte, man undergräver sitt förtroende. På den punkten ser vi med djup oro på hanteringen.

Om ni nu skall vara återhållsamma och skära ned, vad är det då ni praktiskt tänker på? Vilka områden gäller det? Är det sjukvården, bostäderna, maten, eller vad är det ni tänker på? Det vore bra för vår egen tankeverksamhet att få en liten inblick i vad det är ni håller på med.

Herr talman! Jag är ledsen över att jag glömde några av de frågor som Olof Palme ställde. Han rabblade dem i så snabb takt att jag helt enkelt inte hann med att anteckna. Vi har inga som helst avsikter att upphäva det kommunala markvillkoret, som jag själv har varit med om att rösta igenom. Vad sedan gäller bostadsbyggandet sade jag det som jag tror är det enda rimliga att säga för varje ansvarig bostadspolitiker eller politiker över huvud taget, nämligen att man måste se till att man anpassar bostadsbyggandet till den faktiska efterfrågan. Det måste vara rättesnöret. Detta misslyckades man med under efterkrigstiden, och det ledde till en katastrofal bostadsbrist under praktiskt taget hela 1960-talet, vilken både Olof Palme och jag upplevde inte bara såsom politiker utan också alldeles privat. Konjunkturinstitutet räknar nu med att bostadsinvesteringarna skall öka med 5,5 96 1980. Det innebär en förstärkt insats på detta område. Den nedåtgående kurva för bostadsinvesteringar som präglade de senaste åren av Olof Palmes regerande har vänt uppåt. Det är rimligt att så sker, eftersom här finns en faktisk efterfrågan på bostäder. Bostadsbyggandet spelar givetvis en viktig roll i den svenska ekonomin över huvud taget, inte minst när det gäller sysselsättningen. Sedan tog Olof Palme upp frågan om återhållsamheten i de offentliga utgifterna och menade sig nu vara nöjd med svaret i och för sig. Han undrade dock hur man kan tala om återhållsamhet i offentliga utgifter och samtidigt vara för en skattereform av det slag som regeringen aviserar i sin regeringsdeklaration. Jag vill säga att detta är två saker som går utomordentligt väl ihop.

Men nu är det faktiskt inte på det sättet.

Det är om de resterande 10 96 som Olof Palme för sin debatt. Men nu är det en gång på det viset att om man vill sänka statskatten för att därigenom minska progressiviteten och marginaleffekterna i skattesystemet, då blir det med nödvändighet så — även med det socialdemokratiska skatteförslaget — att i kronor räknat får de som betalar mera i skatt också en större skattesänkning. Detta kan man inte komma ifrån. Denna reform är nödvändig som ett led i den ekonomiska politiken, som ett led i försöken att åstadkomma förståelse för de utgifter som vi måste åta oss för att klara alla de sociala trygghetskrav som vi är överens om. Det är ju därför, Olof Palme, som man från tjänstemannarörelsens sida ställer sig bakom det här skattesänkningsförslaget och i den mån man vill göra ändringar i det snarast vill gå längre i den riktning som vi har föreslagit än i den riktning som socialdemokraterna pläderar för. Därför finns det faktiskt inget som helst underlag — det säger jag nu för förmodligen tionde gången i den här talarstolen — för den socialdemokratiska kritiken att skatteförslaget, som i mångt och mycket liknar det som folkpartiregeringen lade fram i våras, skulle innebära en orättfärdig fördelning av resurserna i Sverige. För den händelse att Olof Palme nu framhärdar i att påstå motsatsen vore det bra om han gjorde det inte bara i allmänna termer utan kunde visa i siffror varför hans påståenden skulle vara riktiga. Till sist återigen ett par svar till Lars Werner. Vi tycker, många andra som arbetar med jämställdhetsfrågorna tycker och partier med en majoritet i den här kammaren tycker att vi behöver en effektiv lag som stöder kravet på jämställdhet i arbetslivet. Vänsterpartiet kommunisterna är av en annan mening, och jag kan inte hjälpa det. Det spelar nu inte heller någon större roll hur vänsterpartiet kommunisterna röstar i den här frågan, men jag tycker att det skulle vara bra om man gick från allmänna ord till konkret handling och stödde jämställdhetslagen. Och Lars Werner behöver inte känna någon som helst oro för den daghemsplan som fast!ades 1976. Den är vi inriktade på att fullfölja.

Herr talman! Låt mig, efter att i timmar nu ha lyssnat till de borgerliga och talat en del själv, börja med att säga några ord om skatter. Jag är obehagligt berörd av att lyssna till Gösta Bohman. Han säger: Vi lovade inte bara sänkta skatter. Det fanns tillfällen då jag sade att vi kunde tänka oss köpkraftsindragningar. Ja, mycket riktigt. Det talades aldrig om höjda skatter utan om köpkraftsindragningar, vilket gjorde det svårt för folk att veta vad det var fråga om. Och talet om köpkraftsindragningar kom alltid som små bisatser. Det sades aldrig på några plakat. Dessutom sade Gösta Bohman: Vi kan inte lova skattesänkningar, för vi kan inte få absolut majoritet i svenska folket, men vi skall verka för detta. Och så skyllde han ifrån sig på sina koalitionsbröder här. Det är också att smita undan. De sade ju nej till sänkning av det totala skattetrycket, och det betydde att det inte skulle bli någonting. Men jag menar att även om moderaterna haft 100 96 av ledamöterna i denna kammare, vilket Gud förbjude, så hade de inte kunnat sänka skatten utan att gå fram som mordänglar över den sociala verksamheten här i landet, när vi har ett budgetunderskott på 50 miljarder kronor. Det är ju sanningen. Då smet man undan med denna bluff genom att hala fram herr Jan Carlzon och säga: Titta på Jan Carlzon, vi skall göra som han! Nu har Jan Carlzon höjt priserna på flyget, och så sprack bluffen på den punkten. I varje valföredrag som moderaterna höll ställdes detta löfte om sänkta skatter ut, trots att ni med hänsyn till det föreliggande budgetunderskottet mycket väl visste att det inte fanns en chans att sänka skatterna i detta land, hur många mandat moderaterna än hade fått. Ett bestående minne av dagens debatt är att denna moderata bluff är avslöjad. För demokratins renhet är det ganska fint att så har skett. När det gäller missförhållandena i vårt samhälle använder herr Bohman metoden att skylla allt på den socialdemokratiska politiken. Finns det oordning i skolan, svårigheter med bostäderna, problem på tunnelbanan eller narkotikamissbruk, så beror det på den socialdemokratiska politiken — tänk vad enkelt. Försöker man göra någonting åt problemen, då politiserar man bara och vill bygga ut den offentliga sektorn — och det skall man ju inte göra. Beror då allt på socialdemokraterna? Jag har nu lyssnat till de tre borgerliga partiledarna, och de har inte sagt ett ord om ungdomen. Möjligen gjorde Ola Ullsten det, men varken Gösta Bohman eller Thorbjörn Fälldin. I går redovisades en undersökning om ungdomens trivsel och syn på det svenska samhället. Undersökningen uppvisar ett utomordentligt alarmerande resultat. Sedan 1975 har andelen ungdomar mellan 18 och 24 år som säger sig trivas mycket bra i det svenska samhället minskat från 61 till 39 96. Det är en utomordentligt dramatisk nedgång. Varför har den skett? Ja, det redovisar inte undersökningen. Jag vill inte ensidigt skylla på de borgerliga, men denna dramatiska nedgång i ungdomarnas trivsel i det svenska samhället har skett under de år som Gösta Bohman skryter så ofantligt om, de år då trepartiregeringen gjorde så mycket för det svenska samhället och den borgerliga politiken hade oändliga framgångar. Nedgången kan bl.a. bero på att unga människor mer än många andra grupper är starkt beroende av politiska beslut. Det gäller skolan, jobben, bostäderna och barnfamiljernas problem. Kanske är också, vilket jag hoppas, viljan till engagemang inför framtiden och solidariteten med andra människor starkare bland ungdomar än hos oss äldre. Även från den synpunkten kanske politiken innebär en klimatförändring — kallare vindar — för unga människor. Låt oss se på skolan. Jag vill inte delta i den propaganda mot vår skola som drivs från många håll. På många sätt har vi en bra skola, men det finns flera allvarliga och olösta problem. Många barn och unga upplever oro och dålig arbetsro. Vi har undersökt vad vi kan göra åt detta och har bl.a. föreslagit en viss utbyggnad av den offentliga sektorn. Vårt förslag är att man skall satsa 100 milj.kr. för att kunna sätta in direkta personalförstärkningar på de områden där det är kärvt i skolan. Vi hade en moderat skolminister i två år. Vad gjorde vederbörande? Jo, under de två åren talade skolministern illa om den svenska skolan och uträttade platt intet — ingenting hände. Det är inte underligt om skolungdomen tycker att det är konstigt att man har en skolminister som gör så. Och hon talade ännu mer illa om skolan när hon slutade som skolminister. Men hon hade inte ett enda förslag till förbättringar. Titta på jobben! En hel årskull ungdomar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vad tror ni att de har för framtidstro? Och vad får de höra? Jo, de får höra att egentligen beror deras arbetslöshet på dem själva. Man har talat om att den beror på att ungdomarna är lata, att de icke tar de jobb som finns och att de har för höga lönekrav. Det är alltså fråga om ungdomar som står i en arbetslöshetskö och känner den malande förtvivlan som därav kommer. Jag mötte dem överallt under hela valrörelsen, i alla delar av landet. De får höra de politiskt mäktiga — åtminstone de moderata — säga: ”Det beror på er själva. Det är er det är fel på.” Är det konstigt att deras trivsel minskar? Eller titta på bostadspolitiken! Byggandet av flerfamiljshus har aldrig varit så lågt som nu. Hyrorna rakar i höjden av många skäl, bl.a. dålig kontroll. Där står unga människor och får inte bostad. Här ser man alltså att under de här åren har det skett en ökning av ungdomsarbetslösheten — de unga får inga jobb — det har skett en ökning av bostadsbristen — de får inte bostad — och det har uppstått svårigheter på utbildningsområdet. Och överallt säger man: ”Det är i hög grad ert eget fel, och det skall ni klara av.” Sedan kommer ungdomarna i närmare kontakt med dessa svårigheter liksom med de ökade klyftorna. De kommer i direktkontakt med missbrukets sociala farsot. De ser kamrater gå under. De utsätts kanske själva för suget från alkohol och narkotika. De har lättare än vi andra att sätta sig in i narkotikadödens fasor och revolterar mot ett samhälle som brister i solidaritet och har ett överflöd av kommersialism. Det är klart att de märker detta, och så påverkas framtidstro och samhällsengagemang. Jag vill inte påstå att socialdemokratin går fri från kritik, det gör den inte. Men jag påstår att det har skett en försämring under den borgerliga tiden, som herr Bohman skryter så fasligt om, som direkt redovisas när ungdomarna på ett dramatiskt sätt säger: Vi trivs icke längre mycket bra i det svenska samhället. Detta måste vi göra någonting åt. Vad innebär då det evangelium som vi har hört här nyss? Jo, den offentliga sektorn skall inte få byggas ut, för det är en politisering — folk skall sköta sådant privat. Jag delar uppfattningen att vi måste vara oerhört återhållsamma när vi bygger ut den offentliga sektorn. Läget är kärvt. Men det kallhamrade resonemang som moderaterna för kan jag aldrig acceptera, för vad är drivkraften för utbyggnaden av den offentliga sektorn? Jo, det är att vi har sagt oss att alla människor i detta samhälle skall kunna få en bra utbildning, en hygglig bostad, en god sjukvård när de blir sjuka, en daghemsplats. Det är den offentliga sektorn. Försvaret och en del annat hör också dit, men detta är tyngdpunkterna. Vi har sagt oss att detta är jämställdhetskrav. Valfrihet måste betyda att alla har möjlighet att få utbildning, att välja en bra bostad osv. Nu ger man sig på detta och säger att det är en politisering. Vad betyder det? Jo, de välbeställda kommer ändå alltid att skaffa sig den bättre bostaden, den goda vården när de blir sjuka, utbildningen för sina barn — allt detta. De som får sitta emellan är de som är sämre ställda. Bland det otäcka i vårt samhälle är dessa tendenser till en segregation som vi börjar se. I skolan talas det mycket om att man skall skapa reservat för de begåvade barnen, och man säger att det är en del som inte bör gå där. De skall ut från skolan och ta sig ut i arbetslivet. Men alla undersökningar i Sverige och annorstädes visar att de går ut i arbetslöshet. Enligt den underliggande ideologin betyder det att några måste lämna båten, för vi har inte råd att ge alla ungdomar bra utbildning. Det är likadant med bostadspolitiken. Se t.ex. på segregationen på bostadsområdet! Det finns fantastiska områden där, som jag tycker, väl lyxbetonade villor har byggts upp i hägnet av ränteavdrag, spekulationsvinster och mycket annat. Å andra sidan har man också tvingats bygga ganska trista bostadsområden utan att ändå ge människor möjlighet att bo i en sådan flerfamiljshuslägenhet som de själva önskar sig. Drömmen om att alla skall ha en bostad börjar krossas av den växande segregationen. Man säger att en del får lämna båten, dvs. bo i de trista hyreskåkarna. Eller se på sjukvården! Jag är fullt medveten om att det är oerhört svårt att bygga ut den, eftersom vi nu har många fler äldre människor än tidigare. Men skall vi då säga att de välbeställda alltid klarar sin vårdfråga men att de sämre ställda inte kan räkna med att få en motsvarande vård? När de blir gamla skulle det då inte finnas plats för dem utan de får stanna hemma — det ligger visserligen mycket fint i tanken att de äldre skall bo kvar hemma, men ofta betyder det också att de inte får den rätta vården och därför inte lever så länge. Några måste lämna båten. Det som herr Bohman riktar sig mot är något av livsnerven i hela det svenska samhällets utbyggnad: drömmen om att alla skall få tillgång till det goda som vi alla eftersträvar. Det gäller också barnomsorgen. De som har råd kan alltid tillgodose sitt behov av barnomsorg, men vi vill att också vanliga familjer skall ha råd med en hygglig barnomsorg — i dagis, i fritis och i familjeomsorgen, där den finns. Skall vi då säga att vi inte klarar barnomsorgen för alla? Nej, det skall vi inte. Det gäller djupast sett en klart ideologisk fråga: Skall vi, när vi bygger upp vårt samhälle, bevara drömmen om lika rätt och lika möjligheter för alla? Vi klarar icke att genomföra detta utan att samhället med handlingskraft ställer upp för de enskilda människorna. Vi kommer att få göra detta under stigande ekonomiska svårigheter, med återhållsamhet och ibland snålhet. Det är ju — även om ni ofta talar illa om kommunalmän — mycket få sådana som försöker rulla bort pengarna på onödigheter. Det väsentliga är dock att vi icke skall falla undan för det reaktionära talet om att det i grunden är ett hot mot friheten att vi bygger sjukhus och daghem —-att det är en otillåten politisering — och att vi i stället skall överlåta detta åt privatspekulanter och andra som har gott om pengar. Vi skall bevara den fina drömmen om det svenska välfärdsbygget och samtidigt ge oss i kast med de farsoter som utslagningen och missbruket av alkohol och narkotika utgör. Men dessa stora och svåra samhällsproblem, som vi kommer att stå inför under 1980-talet, kan sannerligen icke angripas med den privatiseringens och egoismens ideologi som högern representerar. Då får vi ett samhälle med nya och växande klassklyftor och med en ny och hård hänsynslöshet. Det framtida samhället kan bara byggas på en gemenskap och en solidaritet, som också håller i tider då ekonomin är kärv och kraven på oss som medborgare, icke minst på de välbeställda, blir stora.

Herr talman! Först några ord om skatterna, som har diskuterats i flera varv.

Det är samma synpunkt — vaktslående om barnfamiljernas möjligheter —som ligger bakom när vi bygger ut vårdnadsersättningen. Till detta skall läggas snabbutredningen om hur man skall lösa problemen med de samlade marginaleffekterna för flerbarnsfamiljerna. Jag tror att vi kan ena oss om att fördelningspolitiska skäl talar för sådana åtgärder och att det också finns anledning att den vägen främja arbetsviljan — genom att försöka eliminera dessa i många fall fullständigt orimliga samlade marginaleffekter. Det gäller då familjer i inkomstlägen som är vanliga för heltidsarbetande, t.ex. inom industrin och i lägre tjänstemannayrken. Det som Olof Palme säger om ungdomarnas situation är alldeles riktigt. Jag har ofta haft anledning att ta upp den frågan liksom t.ex. inställningen till kroppsarbete. Mängder av ungdomar i dag känner tyvärr en djup oro inför framtiden när de inte kan få jobb som de tycker passar deras utbildning och ibland inte får något arbete al!s. Jag kan dock inte dela Olof Palmes uppfattning att vi numera skulle vilja säga till ungdomar som är inne i skolsystemet att de måste lämna båten. Får jag hänvisa till att vi i stället i regeringsdeklarationen säger att vår strävan är att ge alla möjlighet att genomgå gymnasieskola och att vi vill öka den praktiska yrkesutbildningen inom gymnasieskolan. — Vi får väl samfällt erkänna att den del av gymnasieskolan som avsåg den praktiska utbildningen tidigare har försummats av riksdagen. Jag hoppas att socialdemokratin inte för sin del skall ställa sig vid sidan av ansvaret för den försummelsen. Det är alltså inte någon aktuell tendens att säga till ungdomarna: Nu får ni lämna båten! Våra möjligheter att ge jobb åt ungdomar, handikappade och andra beror ytterst på om vårt näringsliv har god internationell konkurrenskraft. Vi kan visserligen göra mycket för sysselsättningen via den offentliga sektorn, men vi vet alla att vi som grund för hela vår ekonomi måste ha en industri och ett näringsliv som kan konkurrera internationellt. Och då blir till slut den avgörande frågan vilken ekonomisk politik som lägger den bästa grunden till ett näringsliv som klarar den internationella konkurrensen. Det är detta som det har förts omfattande diskussioner om genom åren.

När vi tog bort den allmänna arbetsgivaravgiften motsatte ni er detta, och ni har i en rad omgångar kommit tillbaka och föreslagit just sådana ökade bördor på näringslivet. Vart man än kommer ute i landet där industrier och företag just på grund av den internationella konkurrensen har svårt att få verksamheten att gå runt märker man att vad de frågar efter är hur de skall kunna få några lättnader i sina kostnader. Det intressanta är också att den samlade effekten av era förslag, om de genomförts, icke skulle ha lett till att vi hade fått ett bättre bytesbalansförhållande. När det blir fråga om att klara ut det här säger er rådgivare Carl-Johan Åberg inför sina kolleger på vetenskapens område klart och tydligt att han inte har hävdat att den socialdemokratiska politiken skulle ha lett till ett lägre bytesbalansunderskott. Tvärtom säger han att det av era motioner klart har framgått att bytesbalansunderskotten på kort sikt skulle bli större genom den socialdemokratiska politiken. Summan av detta skulle då ha blivit dels högre kostnader för näringslivet, dels en försämrad bytesbalanssituation för hela landet. Det är ganska självklart, för det var när vi lättade på dessa kostnader som svenskt näringsliv började återvinna marknadsandelar, och det var när vi lyckades med detta som förutsättningarna att öka sysselsättningen kom. Jag tycker att det är viktigt att göra klart att om vi vill åstadkomma dessa ökade möjligheter — och det är ju en strävan som vi har —så måste vi söka oss fram till metoder som verkligen leder till det målet. Olof Palme frågade: Vilka nedskärningar på den offentliga sektorn är det ni talar om? Vad frågan gäller är på vilket sätt vi kan påverka ökningstakten i de offentliga utgifterna. Det var just ökningstakten när det gäller den kommunala expansionen som riksdagen uttalade sig om i våras. Bakom det uttalandet ställde sig, såvitt jag minns, också ni socialdemokrater. Som jag ser det har vi som politiska partier det avgörande ansvaret. Vi har det i den meningen att vi måste vara beredda att driva samma politik i sak här i riksdagen och ute i kommunerna. Dit hör, som jag ser det, att vi i riksdagen bättre än hittills måste klara ut vad våra beslut när det gäller ålägganden och uppmaningar till kommunerna leder till i form av ökad kommunal konsumtion. Vi får inte ställa kommunerna inför valet antingen att inte medverka till vad vi här i riksdagen ålagt dem eller att bryta mot överenskommelser om en viss ram för den kommunala expansionen. Jag delar Olof Palmes uppfattning att vi här står inför svårigheter. Men nog är det väl då klokt att vi i en verklig strävan att komma åt sådana här effekter också bättre än tidigare ser över vad våra beslut i riksdagen leder till för kommunerna. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att vi alla vill slå vakt om den kommunala självstyrelsen. Om vi alltså samfällt har den uppfattningen måste vi inrikta våra strävanden åt det här hållet. Olof Palme höll ett engagerat anförande om hur viktigt det är att slå vakt om de svaga. Jag uppfattade det som ett instämmande i det som jag tidigare i dag försökte ge uttryck åt, nämligen att i tider när det kärvar är det särskilt viktigt att vi ser till att solidariteten mellan generationerna och solidariteten mellan starka och svaga inte sätts ur spel. Jag hänvisade då till ett avsnitt i regeringsdeklarationen som är centralt och självklart för oss från centerns sida: ”Kraven på en socialt medveten fördelningspolitik är särskilt viktiga under år då ekonomin ställer krav på återhållsamhet.”

Herr talman! Olof Palme gjorde gällande att de svårigheter och de problem som ungdomen brottas med i dag skulle ha skapats av trepartiregeringen. Trepartiregeringen skulle alltså under de få år som den regeringen satt ha skapat alla de svårigheter det är fråga om. Socialdemokraterna satt som bekant i 44 år. Tycker inte Olof Palme att den anklagelsen mot trepartiregeringen är absurd, grotesk? Tycker inte Olof Palme det? Ungdomen vantrivs i det svenska samhället, sade Olof Palme. Med vad då? kan man fråga sig. Några ungdomar fick frågan om detta i TV i går. Det var inte någon som gjorde gällande att de vantrivdes därför att den offentliga sektorn inte var tillräckligt utbyggd. Den undersökning Olof Palme hänvisade till visar — jag bara citerar återgivningen av undersökningen i dagens tidning — att det framför allt är ungdomar med socialdemokratiska eller folkpartistiska sympatier som ändrat uppfattning i markant omfattning och trivs sämre i dag än de gjorde i går. Jag tror inte, Olof Palme, att vi kan lösa skolans problem med hjälp av 100 milj.kr. Det finns få områden som vi satsat så mycket på som på skolan. Tror Olof Palme verkligen att frånvaron i skolan skulle minska om vi pytsade in också dessa pengar? Tror Olof Palme verkligen att kunskaperna och färdigheterna skulle öka om vi pytsade ut mer pengar? Det är fråga om att också eleverna måste få ta ett personligt ansvar. Det är det bästa förtroende som vi kan visa dem, för utan ansvar kommer eleverna att ställas utanför samhället. Det är då man skapar en jordmån för missbruk. Och vi har råd att ge alla elever en god utbildning. Det är den socialdemokratiska skolpolitiken — nu skyller Gösta Bohman ifrån sig igen, säger Olof Palme, men detta är ett faktum — som satt vissa elever i strykklass. De analfabeter som lämnar skolan är icke resultatet av en borgerlig politik utan av en politik som inte velat och vågat erkänna att människorna är olika. Sedan gäller det skatterna. Med sin alldeles speciella vokabulär talar Olof Palme om att nu är moderaternas ”jättelika bluff avslöjad”. Det förhåller sig precis tvärtom, Olof Palme. Vi skall ha klart för oss — och det måste även Olof Palme ha klart för sig — att Sverige har världens högsta skattetryck. Vi ligger högre än några andra med oss jämförbara länder. Budgetunderskottets storlek kan då inte rimligen bero på att vi har för låga skatter i Sverige, utan problemet är att den offentliga sektorns utgifter har ökat alltför snabbt. I ett längre perspektiv är den här ökningstakten helt orimlig, och de problemen har jag belyst tidigare i dag. Av någon underlig anledning gör socialdemokraterna en motsatt bedömning. Och jag måste säga att jag förstår dem inte. För dem är världens högsta skattetryck tydligen detsamma som att vi har alltför låga skatter i Sverige. För dem är tydligen den största offentliga sektorn i den icke-kommunistiska världen detsamma som att vi har en alltför liten offentlig sektor. Därför vill de ytterligare bygga ut den offentliga sektorn och ytterligare höja skattetrycket, bl.a. genom sin produktionsfaktorsskatt. Men den rekommendationen kommer regeringen inte att följa. Jag tror att allt fler kommit till insikt om de problem som fortsatta skatteskärpningar för med sig. Sådana driver priser och kostnader i höjden. De drabbar konkurrenskraften i de svenska företagen. De skapar inflation. De hämmar därmed den ekonomiska utvecklingen. Och en av orsakerna till att Sverige under 1970-talet har haft en långsammare ekonomisk tillväxt än flertalet andra länder, att vi förlorat i förhållande till andra länder år efter år, är skattetryckets utveckling under dessa år. De höga skatterna undergräver lusten till arbete, initiativ, företagande och sparande. Vi har en dold sektor i vårt samhälle. Detta vet alla — utom Olof Palme, av någon underlig anledning. Och det går inte att fortsätta en politik där den offentliga sektorn lägger beslag på hela tillväxten i samhället, hela BNP-tillväxten och mer därtill. Jag har tror jag två gånger tidigare i dag sagt — och jag upprepar det än en gång — att om vi fortsätter på det här sättet, och det vill tydligen Olof Palme, för han har inga andra recept, då kommer vi i början av 1990-talet eller slutet på 1980-talet att befinna oss i en situation där bruttonationalprodukten efter skatt, eller om man så vill nationalinkomsten efter skatt, är lika med noll. Och detta är en orimlighet — det måste även en socialdemokratisk debattör kunna medge. Jag vill rikta en fråga till Olof Palme — han har ställt frågor till oss här hela tiden: Är det rimligt, Olof Palme, att den offentliga sektorn skall lägga beslag på hela bruttonationalprodukten? Om det inte är rimligt, när tänker Olof Palme då börja bromsa utvecklingen? Svara på den frågan! Jag tycker Olof Palme är skyldig oss ett svar efter de långa tirader som vi har fått höra här i dag. Nej, vi löser inte budgetunderskottets problem genom höjda skatter. Detta är kontentan av vad vi har sagt i hela valrörelsen, Olof Palme. Detta är vad vi har slagits för, och vi kommer att fortsätta att hävda detta. Trepartiregeringen sänkte skattekvoten, Olof Palme, åren 1976-1979. Vi sänkte skattekvoten - inte mycket, men vi sänkte skatterna. Indexregleringen kallar ni för en skattesänkning. Det gör inte vi. Vi kallar det för oförändrad skatt. Men om ni vill kalla den för en skattesänkning, så kan ni ju acceptera att det var en skattesänkning. Vi kommer att lägga fram förslag om marginalskattesänkningar och om skattetak. Ja, säger Olof Palme, men ni kommer att höja energiskatten, ni kommer att höja vinoch spritskatterna. Ja, det kommer vi att göra. Vi kanske kommer att vidta andra åtgärder också. Men det gör vi i alldeles speciella syften: bl.a. att spara energi och att dra ner importen på det sättet. Vi gör det inte för att försöka stärka statsfinanserna. Vi tror inte att vi kan stärka statsfinanserna i dagens läge genom att ytterligare höja skatterna. Titta på konjunkturinstitutets analys, Olof Palme. Studera långtidsutredningens kalkyler och prognoser. Då måste Olof Palme, om han räknar rätt och vill räkna rätt, komma till samma resultat. Men det vill inte Olof Palme. I stället talar Olof Palme om ett ”kallhamrat resonemang”, när det i själva verket är fråga om motsatsen. Jag vågar tala sanning, men det vågar eller vill inte Olof Palme. Sanningen är helt enkelt den att en sund samhällsekonomi är ett villkor för välfärden. Det har er egen förutvarande finansminister upprepade gånger deklarerat. Balans i ekonomin är ett villkor för välfärden. Vi kan inte fortsätta med en utgiftsexpansion av det slag som vi har haft under de senaste åren. Vad kan vi då göra? Som statsministern påvisade är det inte fråga om att rasera ett trygghetssystem, att riva ner någonting, utan vad det är fråga om är att dra ner ökningstakten i utgifterna. Om vi inte gör det kan vi inte lösa problemen för de svaga och utsatta — dem som Olof Palme, med rätta, talar så vackert för men vilkas bästa på sikt Olof Palme inte vill tänka på i den här debatten. Vi måste ha en sund samhällsekonomi. Därför måste vi ha en politik som ger oss resurser att skydda de svaga och utsatta, våra gamla och sjuka och våra pensionärer. Från fackligt håll har gjorts flera uttalanden som tyder på att man på det hållet är medveten om de här problemen, problem som Olof Palme blundar för, nämligen att de offentliga utgifterna inte kan lägga beslag på hela kakan. Det finns enskilda människor också, som skall arbeta ihop resurser till produktionen, till export, till balans och sysselsättning, till välstånd och till social trygghet. De vill ha lön för mödan. Jag skulle vilja rikta ett råd till Olof Palme, om han vill lyssna: Hugg inte av välfärdens grenar. Det är en väldigt farlig filosofi som Olof Palme fört fram. Avskaffa inte människornas arbetslust genom att beskylla dem för egoism. Vi behöver arbetslust i vårt land. Vi behöver det i dag mycket mer än någonsin tidigare.

Herr talman! Det har varit en lång debatt. Den är snart inne på sin femte timme. Allt som har sagts har väl inte varit så värdefullt, men jag tycker att till det värdefulla hör det som Olof Palme tog upp om ungdomens situation. Det är möjligt att den opinionsundersökning som gjorts är riktig, den som visar att det finns en stigande vantrivsel i samhället bland de unga. Det är väl någonting som vi har kunnat iaktta också utan opinionsundersökningarnas hjälp. Jag tror att vi har anledning att ta det här på allvar och avstå från att försöka dra för stora politiska växlar på det. Jag tror varken på den teori som går ut på att det är socialdemokraternas fel att det är så här eller på den som går ut på att det skulle vara trepartiregeringens fel. Jag tror att orsakerna ligger mycket djupare än så. Jag tror att de i själva verket är allmängiltiga för ett modernt industrisamhälle. Vi kan se på vad som har hänt materiellt på de tre områden som Olof Palme nämnde — arbete, bostäder och utbildning — under de tre år då vi haft icke-socialistiska regeringar. Vi hade faktiskt en bättre situation på arbetsmarknaden under den här lågkonjunkturen än vi hade under den i början av 1970-talet. Vi har haft en bättre bostadsförsörjning under de här tre åren än vi har haft tidigare under efterkrigstiden. Vi har haft fler gymnasieplatser under dessa tre år än tidigare; jag tror att antalet nu motsvarar 110 96 av antalet elever som går ut från grundskolan. Jag säger inte det här i syfte att motsäga vad jag nyss sade om att man inte kan placera det partipolitiska ansvaret på det ena eller andra stället. Jag säger det mera för att belysa vad jag tror är en viktigare aspekt, nämligen att det inte finns något alldeles klart samband mellan människors trivsel och den materiella välfärdens omfattning. Det är ändå på det sättet att Sverige under hela efterkrigstiden genomgått en process emot en allt högre materiell standard. Vi har fått det bättre på bostadsförsörjningens område, när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser, när det gäller möjligheter för ungdom till fritidssysselsättning, när det gäller möjligheter för ungdom till skolutbildning, osv.

Och vi har trott att det viktigaste varit att förbättra den materiella standarden. Jag vill inte påstå att jag har någon enkel lösning på problemet. Men jag tror att det är nödvändigt för oss politiker att se till att den framtidspessimism som tycks prägla den svenska ungdomen faktiskt bryts. Vi måste staka ut vägar för det. Vi måste visa att det demokratiska samhälle som tar hand om de utsatta också är ett vitalt och spännande samhälle, där ungdomen behövs. Vi måste, som också Thorbjörn Fälldin var inne på, återskapa en ny känsla för arbetets värde och meningsfullhet, inte bara som ett sätt att tjäna pengar, ett nödvändigt ont, utan som någonting som är viktigt i sig. Vi måste ge unga människor erfarenheten att det lönar sig att satsa, att utbilda sig, att ta tag i nya uppgifter. Där spelar situationen på skolans område och situationen på arbetsmarknaden mycket stor roll. Det är klart att det sprider sig en allmän pessimism bland ungdomen om man inte är övertygad om att den utbildning man satsar på leder till arbete, om man dessutom inte heller är övertygad om att den utbildning man satsar på kan ge möjlighet att fortsätta på utbildningens bana för att skaffa sig vidareutbildning. Vi måste också visa vad praktisk samhällssolidaritet betyder, anvisa alternativ till den slappa kommersialism som f. n. i alltför hög grad präglar den s.k. ungdomskulturen. Den här debatten har i övrigt huvudsakligen präglats av synpunkter på de ekonomiska problemen, och uet är ganska naturligt att så har varit fallet. Även här borde man kunna vara överens om i varje fall en del av förutsättningarna för den ekonomiska politik som nu måste föras. De ökade oljekostnaderna innebär ett dominerande problem och skapar stor osäkerhet för ett så oljeberoende och utlandsberoende land som Sverige. För att klara oljeförsörjningen måste vi öka den svenska exporten. Annars har vi ingenting att betala med. Vi måste vara överens om att en följd av detta är att konsumtionen, både den privata och den offentliga, måste hållas tillbaka. Det räcker inte längre med att exportera lika mycket som vi importerar i form av varor och tjänster, utan vi måste ha ett kraftigt exportöverskott för att täcka det växande underskottet i andra delar av betalningsbalansen. Vi måste alltså ha detta som givna utgångspunkter. Frågan är då vilka uppgifter vi skall ge oss på för att klara problemen. Några är enligt min mening alldeles självklara. För det första måste vi minska förbrukningen av olja. Det har sagts till leda, men det behöver upprepas. Det är ändå Sveriges och den övriga industrivärldens ödesfråga. Vi måste göra det för ekonomins, miljöns och vår försörjningstrygghets skull. Men framför allt måste vi minska oljeförbrukningen för de fattiga ländernas skull, eftersom det faktiskt rör sig om en för världen gemensam resurs, som de rika länderna nu slukar i sig med en alltmer växande aptit. Vi måste för det andra underlätta för näringslivet och arbetsmarknaden. Vi måste se till att de omställningar som är nödvändiga också kan åstadkommas. Det kräver insatser på yrkesutbildningens område, på arbetsmarknadspolitikens område och för de handikappade. Det kräver också att någonting görs åt det gamla förlegade könsrollsmönstret. ' För det tredje måste vi öka sparandet i näringslivet. Vi vet att företag som går bra är den säkraste tryggheten för de anställda. Vi måste också se till att sparandet i näringslivet kan ökas på för löntagarna acceptabla villkor. För det fjärde måste vi öka utbildningens kvalitet. De unga har rätt att begära en skola som ger dem kunskaper och färdigheter. Den kravlösa skolan är inget progressivt. Den utlämnar de elever som har de sämsta förutsättningarna och det sämsta stödet hemifrån. Vi måste också ta på allvar den kritik som från praktiskt taget alla håll riktas mot den högre utbildningens brister, vilket i sin tur leder till brister i den forskning som vi i hög grad är beroende av för just den omställning av näringslivet som måste till för att klara en ny konkurrenssituation. Vi måste vidare, herr talman, se till att vi får ett skattesystem som fördelningspolitiskt och på annat sätt fungerar bättre. Vi måste ta en rejäl rond mot avdragsjakten, mot de svarta pengarna och mot den växande spekulationen i diamanter och annat. Det gäller i stället att få folk att satsa pengar i produktiva saker, som bidrar till att stärka det svenska näringslivet. Med allt detta som utgångspunkt är det också nödvändigt att påpeka vad vi inte kan göra. I det läge vi nu befinner oss i kan vi inte satsa på åtgärder som försämrar den svenska industrins konkurrenskraft, vilket givetvis en 3 procentig proms skulle innebära. Vi kan inte, om vi vill åstadkomma ett rättvisare och bättre fungerande skattesystem, avvisa kravet på lägre marginalskatter som något orättfärdigt ur fördelningssynpunkt. Vi kan inte förneka att det krävs en nyprövning av mycket inom den offentliga verksamheten. Vi skall till sist inte heller öka spänningarna i det svenska samhället genom att föra en socialt orättfärdig politik och vägra lyssna på löntagarorganisationerna. I stället bör vi ta vara på det bästa i svensk tradition av förnuft och ansvarstagande för att föra Sverige genom den här bekymmersamma krisen.

Herr talman! Det är rätt, herr Ullsten. Upp till kamp mot spekulanter och profitörer! Det ställer vi gärna upp på. Herr Bohman bör försöka hålla sig till sanningen. Nu sade han två gånger att skattekvoten har sjunkit under den borgerliga regeringen. Han sade likadant i partiledardebatten i radio — jag vet inte hur många gånger. Jag sade att det inte var sant. I KI:s höstrapport står att skattetrycket i procent av BNP, dens.k. skattekvoten, var 50,1 26 1976 och preliminärt 52,5 96 1979. Det kan bli en ändring med någon tiondel. Det har alltså skett en ökning med 2,4 procentenheter under den borgerliga regeringens tid. Det kanske är pinsamt att det totala skattetrycket har ökat så pass kraftigt under den borgerliga tiden. Men man kan inte liksom Xerxes piska vågorna. Man måste ändå försöka erkänna fakta och tala om hur det är: vi lovade sänkta skatter, men vi höjde tyvärr skattekvoten med 2,4 procentenheter. Det är sanningen. När herr Bohman skall visa samförstånd blir han farlig, för då skäller han på socialdemokraterna värre än någonsin. Det är liksom den trall han kan. Nu äterföll han i valrörelsen och talade om hur fruktansvärda skatterna är och vilka väldiga behov som finns av en skattesänkning. Men ni har ju makten, herr Bohman. Sänk skatterna. Ni har hållit långa tal om nödvändigheten av att sänka skatterna. Gör det då, om ni har pengar till det. I stället for något som möjligen varen blygselns rodnad över herr Bohmans änne, och så började han räkna uppalla skattehöjningar som förbereddes på vin, sprit, öl, el och bensin. Men de skattehöjningarna sker inte för att skaffa pengar utan för andra ändamål. Det blir dock pengar av dessa åtgärder, och dessa pengar kan ni använda för att finansiera skattesänkningen. Det är bara enkel reguladetri, som man fick lära sig i den gamla kunskapsskolan. Varför stoppa huvudet i busken? Ni höjer skatten, bl.a. för att skaffa pengar, men herr Bohman talar här som om ni skulle sänka skatten. Det är inte sant. Herr Fälldin tog fram några siffror ur ett gammalt valtal. Arbetsgivaravgiftens minskning med två procentenheter var fel. Det var att lura löntagarna, som hade gjort upp under andra förutsättningar. Åtgärden var verkningslös från sysselsättningssynpunkt men berövade statskassan fyra eller fem miljarder kronor, vilket ytterligare förvärrade budgetunderskotten och gav herr Bohman anledning till hans propaganda mot den offentliga sektorn. Det är sanningen. Till herr Ullsten vill jag säga att vi naturligtvis behöver en skatteomläggning. Men vad jag talar om är den disponibla inkomsten efter skatt. Om man ökar den disponibla inkomsten efter skatt med 11 96 för höginkomsttagarna och med 2 96 för låginkomsttagarna — jag talar inte om kronor en gång utan om procent av disponibel inkomst — innebär detta en snedfördelning, som utmanar den sociala rättfärdigheten. Ni säger att det inte kostar någonting, eftersom det inte finns så många med höga inkomster, men det hjälper inte. Om låginkomsttagarna skall kompensera sig för detta i avtalsrörelsen, blir det väldigt dyrt. Tyvärr skall man tydligen hålla fast vid marginalskattetaket. Det är vi Till sist. Man har talat om samförstånd. Vår vilja till samförstånd beror inte på någon förhoppning om att vi skall få vara med och dela ut stora förmåner till olika befolkningsgrupper. Vårt lands ekonomiska läge är allvarligt och ger under de kommande åren inte något utrymme för frikostiga löften. Det sade vi före valet, och vi känner stolthet över att vårt budskap — hur kärvt det än kan låta — är detsamma efter valet. Vi är beredda att medverka till en ansvarsfull, återhållsam ekonomisk politik, trots att det för ett oppositionsparti kunde te sig frestande att kasta loss och ohämmat bjuda över allt vad regeringen föreslår. Vi skall konsekvent verka för vår politik, vare sig vi befinner oss före eller efter ett val, vare sig vi sitter i regering eller opposition. Det innebär naturligtvis också en öppen attityd mot andra. Vi kan däremot icke ge vika i fråga om vår grundläggande ideologiska uppfattning, vår kamp för rättvisa och solidaritet. Om vi i detta land skall föra en kärv och stram ekonomisk politik under de närmaste åren — och mycket talar för det — skall bördorna fördelas efter bärkraft. Vi kommer aldrig att gå med på att löntagarna ensamma skall bära hela lasset. Vi kommer inte att acceptera en svångremspolitik för de svaga och utsatta grupperna, samtidigt som de ekonomiskt privilegierade slipper undan eller t.o.m. får nya förmåner. I synen på fördelningsfrågorna och solidariteten kommer er vilja till samförstånd att testas. Om den borgerliga politiken skulle innebära att en högerinriktad politik fullföljs som ökar klyftorna i samhället, då finns det inget utrymme för samförstånd med oss, ty vår grundläggande strävan till solidaritet och rättvisa ligger fast. Jag tycker att det var skrämmande när vi fick ett brev, som jag förut berättade om, från en mycket högavlönad person som skrev: Tänk, vad jag har fått bättre standard, men min son, som är svetsare, har fått det mycket sämre under den tid då de borgerliga regerat. Vi sviker inte löntagarna, och vi sviker inte de svaga och utsatta. Därför kommer vår beredskap att ta ansvar för en bred folklig politik att motsvaras av en lika stor beredskap att rikta kritik mot och erbjuda alternativ till en framtida högerpolitik.